Fru talman! Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att god hushållning enligt budgetlagen i framtiden hålls. Regeringen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att skattemedel används på ett effektivt sätt. Vad konstitutionsutskottet har uttalat i sitt granskningsbetänkande om god hushållning beaktas på ett naturligt sätt i både kommande och pågående effektiviseringsarbeten. Budgetprocessen och de budgetpolitiska målen framtvingar prioriteringar och en kontinuerlig översyn av hur medlen används. Genom systemet för pris och löneomräkning är de statliga myndigheterna utsatta för ett årligt produktivitetstryck. Till detta kan läggas ytterligare åtgärder för en effektiv användning av statens medel. För att säkerställa att myndigheterna utvecklas och effektiviseras ger regeringen förvaltningspolitiken hög prioritet, liksom frågor om styrning av myndigheter och verksamheter. Några konkreta exempel på åtgärder för ökad effektivitet är följande: Regeringen avser att via förordning styra myndigheternas anslutning till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Statens servicecenter har även uppdrag att utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. Regeringen har nyligen beslutat om bestämmelser som ökar kraven på myndigheternas planering och uppföljning av den totala statliga investeringsverksamheten. Ekonomistyrningsverket har ett fortsatt uppdrag att identifiera, informera och vara pådrivande när det gäller effektiviseringar i statsförvaltningen. Regeringen avser att genomföra verksamhetsöversyner där större och kostsamma verksamhetsområden gås igenom i syfte att få till stånd konkreta effektiviseringar. Och inte minst: Regeringen avskaffar dyra och ineffektiva skattenedsättningar, till exempel den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga. Sammantaget kommer regeringens arbete att bidra till ökad effektivitet och god hushållning med statens medel.

Fru talman! Även denna interpellation har finansministern besvarat i tid, vilket jag tycker är glädjande, men även i denna fråga är jag orolig över regeringens agerande. Jag brukar ofta lyfta fram något väldigt klokt som en socialdemokrat har sagt. Det var i och för sig på den tiden då Socialdemokraterna värderade arbete och att det var viktigt att göra rätt för sig och bidra till det allmännas bästa och inte som i dag låna pengar för att öka bidragen. Det som denna socialdemokrat, Gustav Möller, sa var att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Han var kandidat till partiledarposten men förlorade mot Tage Erlander. Den nuvarande regeringen har blivit hårt kritiserad av konstitutionsutskottet. Totalt har konstitutionsutskottet behandlat 30 anmälningar. Av 21 granskade ärenden får regeringen kritik i tio fall. Det är exceptionellt och har inte hänt de senaste 30 åren, vad vi vet. Men vi kan nog gå tillbaka ännu längre i tiden utan att hitta så många fall där regeringen har fått så mycket kritik i så många ärenden. Det som det handlar om i just denna fråga är regeringens beslut att frysa bygget av Förbifarten. Det ska ha kostat skattebetalarna minst 170 miljoner kronor. Jag säger det igen: 170 miljoner kronor. I ärendet var det allmänt känt att landstinget i Stockholm inte ville omförhandla avtalet, och regeringen bemödade sig inte att fråga landstinget före frysningen. Just därför har regeringen brutit mot budgetlagen och berett ärendet på ett felaktigt sätt. De 4 miljoner per dag som projektet beräknades kosta under frysningen beskrev infrastrukturministern som en ganska liten fördyring. Det är 4 miljoner kronor per dag i fördyringskostnader som i slutändan belastar skattebetalarna och som en minister sa var en ganska liten fördyring. Enligt budgetlagen ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas i statens verksamhet. Enligt förarbetena menas med uttrycket hög effektivitet att den statliga verksamheten ska bedrivas så att de mål som riksdagen ställer upp nås i så hög grad som möjligt inom ramen för de tillgängliga resurserna. Verksamheten kan då sägas vara ändamålsenligt utformad. Med att god hushållning ska iakttas menas att onödiga utgifter ska undvikas, att verksamheten ska bedrivas med hög produktivitet, att statens medel ska hanteras på ett säkert sätt samt att statens tillgångar i övrigt och skulder ska förvaltas väl. Frysningen har även gjort att bygget har blivit försenat ytterligare. Vad det innebär för näringsliv och samhällsekonomi kan någon säkert räkna på - det är antagligen miljarder. En annan fråga där regeringens misslyckande varit totalt är beslutet att utse en samordnare för Bromma samma dag som riksdagen antog ett tillkännagivande om att flygplatsen ska vara kvar. Det tycker jag är illa och klantigt skött. Hittills har Alliansen fått igenom över 120 tillkännagivanden, och det är bevis på en svag och trött regering. Jag hoppas verkligen att regeringen kommer att lyssna till vad riksdagen vill framöver och att vi inte får uppleva detta igen. Vad kommer finansministern att vidta för ytterligare åtgärder för att säkerställa god hushållning med skattebetalarnas pengar?
Fru talman! En oerhört viktig åtgärd som vi vidtar för att säkra god hushållning med skattebetalarnas pengar är att avskaffa den nedsatta socialavgiften för ungdomar. Det är en åtgärd som kostar skattebetalarna ungefär 50 miljoner kronor varje dag och som utvärdering efter utvärdering har visat är en mycket dyr och ineffektiv åtgärd. Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering har visat att den inte har någon effekt för de ungdomar som behöver mest stöd - de som står längst bort från arbetsmarknaden. Jag uppskattar Erik Anderssons intresse för att vi ska använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt och undrar om Erik Andersson nu kommer att driva inom Moderaterna att man ska stödja regeringens nedsättning av socialavgifter för unga, vilka rimligen är ett av de mest storartade slöserier med skattebetalarnas pengar som vi ser just nu.

Fru talman! Jag kan konstatera att ungdomsarbetslösheten minskar i Sverige. Det är fakta, även om vi har en alliansbudget. Men om man tittar på den fråga det gäller, nämligen de 170 miljonerna, kunde väl finansministern konstatera att det är pengar som har flugit ut i intet och att det inte är att handskas väl med skattebetalarnas pengar när 170 miljoner bara försvinner så där när det gäller en frysning av en väg som är viktig för Stockholmsområdet. 170 miljoner motsvarar 56 bussar eller 2 125 busskurer. Det anser jag är att slösa med skattebetalarnas pengar och är lite respektlöst mot medborgarna. Finansministern borde kunna säga att det kanske inte var ett så bra beslut att frysa Förbifart Stockholm innan man hade talat med landstinget och frågat vad de ansåg i frågan.
Fru talman! Ungefär 20 000 miljoner varje år, Erik Andersson, kostar de nedsatta socialavgifterna för unga. Är det ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas pengar när utvärderingsinstitut efter utvärderingsinstitut menar att detta är mycket ineffektivt och dyrt - 20 000 miljoner varje år, år efter år? Om Erik Andersson menar allvar med att man ska ta ansvar för de offentliga finanserna och skattebetalarnas pengar borde Erik Andersson i Moderaterna driva att man ska stödja regeringens politik, för att stoppa detta slöseri.

Fru talman! Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Alliansen och främst Moderaterna är följande. Vi pratar sysselsättning. Vi vill ha riktiga jobb. Ett försök var att sänka ungdomsarbetsgivaravgiften för att få fler ungdomar i arbete. Jag kan konstatera att ungdomsarbetslösheten minskar nu. Men regeringsföreträdarna pratar om bidrag och åtgärder, alltså arbetsmarknadsåtgärder där staten ska gå in och pumpa in pengar. När det gäller den sänkta arbetsgivaravgiften för unga får staten givetvis in mindre pengar. Men detta skapar riktiga jobb, och det är en konst, fru talman, att skapa riktiga jobb. Det är ingen konst för en politiker att skapa bidrag eller åtgärder som ger vissa jobb.
Fru talman! Det är uppenbart att Erik Andersson inte menar allvar när han säger att han vill vårda skattebetalarnas pengar. Han står här och försvarar ett miljardslöseri som pågår år efter år. Det är kanske en av anledningarna till att svenska folket ville se en ny regering som står upp för och tar ansvar för de offentliga finanserna och ser till att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt.